Herr talman! Karin Granbom har frågat mig vilken långsiktig inriktning för anstalten Kolmården som jag avser att verka för och om några åtgärder krävs med avseende på säkerheten. Regeringen gav under 2003 ett uppdrag till Kriminalvården där riktlinjer för den fortsatta platsutbyggnaden fastställdes. Nyckelord i uppdraget var att de nya platserna skulle kunna användas flexibelt både vad gäller säkerhet och beläggning, att man i framtiden ska ha färre och större enheter samt att en fortsatt utveckling av system med självförvaltning ska beaktas. Kolmården är en öppen anstalt, där de intagna medverkar i driften av anstalten. Klienterna placeras på Kolmården utifrån en bedömning av risk och behov. I det sammanhanget är det viktigt att man har en organisation som är flexibel och att man har anstalter som kan anpassas till det existerande klientbehovet. De intagna på Kolmården är elektroniskt övervakade genom att de bär fotboja. Ett av de primära målen med utnyttjande av elektronisk övervakning på anstalten var att stärka säkerheten. Efter den elektroniska övervakningens introduktion har endast en rymning från anstalten registrerats. Kolmården har varit öppen i knappt två år och är en försöksverksamhet. Om man bedömer att det finns behov av det, går det naturligtvis att göra anpassningar av Kolmårdens inriktning. Det är Kriminalvården som beslutar om den typen av frågor. Jag har fullt förtroende för att Kriminalvården gör de rätta bedömningarna utifrån de krav som ställs på en väl fungerande verksamhet, en god säkerhet och ett effektivt resursutnyttjande.

Herr talman! Anstalten Kolmården är Sveriges mest öppna anstalt. Man ska ha de personer som är minst belastade intagna, med korta straff och inga behandlingsbehov. Anstalten borde kunna vara ett skyltfönster i fråga om hur kriminalvården ser ut när den fungerar som bäst. Ministern säger att regeringen 2003 gav ett uppdrag om platsutbyggnad där nyckelordet varit flexibilitet. Han tar inte på sig något ansvar för inriktningen av anstalten Kolmården. För mig låter det märkligt att varken ministern eller det socialdemokratiska partiet har något inflytande över kriminalvården och anstalternas utformning, i stora drag åtminstone. I värsta fall är detta ett sätt att komma undan det faktum att det med Socialdemokraternas stöd byggdes en anstalt för en grupp klienter som var så liten att man har tvingats ändra kriterierna för vilka som får tas in för att kunna hålla budget någotsånär men att man inte har funderat över vad detta betyder för inriktningen på och innehållet i anstaltsvistelsen. Kolmården är ett femårigt försöksprojekt. Fem år är en lång tid. Eftersom förutsättningarna förändrats i grunden finns det behov av att redan nu utvärdera och fundera över om man ska gå vidare precis på samma sätt som man sade från starten. När jag säger att förutsättningarna har förändrats tänker jag på att man har tvingats ta emot betydligt svårare intagna än vad som var meningen från början. Nu finns där också missbrukare och psykiskt sjuka, trots att dessa grupper inte uppfyller de kriterier som ställts upp när det gäller de intagna. Detta innebär nya krav på säkerhet och behandling. I min interpellation frågar jag om ministern anser att säkerheten är tillräcklig med tanke på de intagna. Han nämner att man har infört fotboja. Efter detta har de intagna inte varit rymningsbenägna, och det är bra. Men min fråga handlar om att det har kommit ett nytt och svårare klientel efter det att bojan infördes och som ställer nya krav på säkerhet både gentemot allmänheten och inne på anstalten. Jag konstaterar att jag inte får något svar på om det har gjorts några justeringar utifrån detta. Jag skulle också ha velat ställa en fråga om behovet av behandling på anstalten. I dag finns det ingen behandling alls. De som är missbrukare och lider av psykisk sjukdom kan inte ingå i den ordinarie verksamheten, och de behöver behandling. Det behövs också viss behandling för många av de intagna, även om det inte syns så tydligt. Ministern hänvisar till att myndigheten får ta ansvar för situationen på anstalten. Eftersom ministern gärna talar om hur han är med och bygger säkerhetsanstalter, vill jag också påminna om att han har varit med och godkänt den mest öppna anstalten med en inriktning som har förändrats utan att någon riktigt håller i rodret. Anstaltens ledning har uttalat i medierna att en ytterligare ökning av svårhanterade personer innebär att anstaltens inriktning inte kan upprätthållas. Om ministern inte vill presentera någon vision för anstalten, så har han i alla fall fått chans att kommentera det som påverkar den. Om jag fick vara visionär för anstalten skulle jag gärna se att man i framtiden kan hålla noggrant på de uppställda kriterierna. Det är viktigt att skötsamma personer och förstagångsintagna inte umgås med tyngre belastade personer och med dem som har missbruksproblem. Eftersom personer som är skötsamma, förstagångsdömda och utan behandlingsbehov inte fyller upp anstalten, föreslår jag att man upprättar vissa avdelningar med intagna som har ett specifikt problem som det i dagsläget inte finns utvecklad behandling för inom kriminalvården. Att göra anstalten inriktad på att till exempel bekämpa spelberoende vore utmärkt. I dag finns det ingen behandling mot spelmissbruk inom kriminalvården, och spelmissbruk är ett växande problem i samhället och är också orsaken till kriminalitet hos flera av de intagna.
Herr talman! När det gäller placeringen av personer är det ett myndighetsbeslut, och det ska jag inte lägga mig i. Det tror jag att vi är helt överens om. Sedan skulle jag naturligtvis på vanligt sätt, med förordningar och regleringsbrev, från regeringen kunna gå in och styra en anstalt. Men jag anser att det är bättre att Kriminalvården gör det. Det är visserligen på det sättet att vi genom beslut och på annat sätt bestämmer om dessa fängelser. Men inriktningen anser vi att det är Kriminalvården som ska besluta om och som vi har fullt förtroende för. Men jag vill ändå nämna att anstalten Kolmårdens utveckling - vi ska i framtiden naturligtvis ha allt från helt öppna anstalter till de mest slutna anstalterna, och det blir också ytterligare ett säkerhetsfängelse - har väckt ett stort intresse. Jag har mött flera kolleger ute i Europa som talar om det elektroniska fängelset i Sverige. Det har också gjorts studieresor från medier i andra länder för att man ska titta på det elektroniska fängelset i Sverige. Det är alltså intressant att följa detta. Och det är klart att jag följer anstalten Kolmården med extra stort intresse eftersom den är lite speciell. Samtidigt är det också viktigt att understryka att utvecklingen med elektronisk fotboja går framåt. Där har vi ett uppdrag, även om det handlar om en helt annan sak, till RPS för att klara de tekniska förutsättningarna. Så nog har den elektroniska fotbojan kommit för att stanna i Sverige, och nog kommer den att användas i större utsträckning. Men om det kommer att ske på samma sätt som på anstalten Kolmården eller inte ska jag åtminstone inte nu ta ställning till. Frågan om vård tas upp generellt, och det är ju en väldigt viktig del. Därför är det glädjande att vi nu kan se att det finns så många platser när det gäller personer som har missbruksproblem. Vi ser att personer som är dömda för sexualbrott finns på Norrtäljeanstalten, och vi ser projekt inom kriminalvården för män som har misshandlat kvinnor. Det är alldeles självklart att det är något oerhört viktigt. Med förändringen i kriminalvårdslagen ges det också större utrymme för dem som verkligen vill ha behandling att få de incitament som behövs. Och vice versa ska det innebära konsekvenser för dem som missköter sig. Det sker väldigt spännande saker. Men även om jag formellt skulle kunna gå in från regeringens sida i fråga om enskilda anstalter, anser jag att det är lämpligast att Kriminalvården, som jag har fullt förtroende för, bedömer hur anstalten Kolmården ska bedrivas, och framför allt att jag inte ska tala om vilka som ska vara där.